Herr talman! Ture Ångqvist förvånar mig. Han påstår att den enda kraft som kan klara problemen för Västerbottens inland är socialdemokraterna. Samtidigt vädjar han uppgivet till mig, om jag har några kontakter med företagarvärlden. Det har jag tyvärr inte. Det är väl den socialdemokratiska regeringen som är oslagbar i fråga om kontakter med storfinansen. I fråga om olika åtgärder kan jag påminna om uppräkningen förra året av länsanslagen, som blev 30 milj.kr. för Västerbottens del. Det var en uppräkning med 50 26, och den uppräkningen har man kvar också nu. Västerbotten hade haft 60 milj.kr. mindre om socialdemokraterna hade fått bestämma. En nedsättning av arbetsgivaravgiften i de inre delarna av Norrland gäller också Västerbotten och Storuman och skulle också ha haft stor betydelse. Jag tycker att man kunde fordra ett större engagemang från staten i Stensele, så att man mobiliserar de samhällsresurser som finns för att skapa sysselsättning och ge ny framtidstro till invånarna i Storumans kommun, som har drabbats hårt av Statsföretags agerande.
Herr talman! Ture Ångqvist tog sitt anförande upp hur positiv utvecklingen är för så gott som hela Sverige. Han talar om rekordlåg arbetslöshet och om de investeringar som har skett. Men vi får väl i alla fall tillstå att mycket av det som hänt har skett tack vare de paket som man har tvingats sätta in, därför att situationen har varit så mörk. Vi har fått paket för Norrbotten, Bergslagen och Norrlands inland, och vi kommer säkert att behöva fler sådana. I centerpartiet menar vi att sådana åtgärder är nödvändiga också för sydöstra delen av Sverige. Även där är ju situationen mörk i många kommuner, vilket jag framhöll i mitt anförande. Skall vi någon gång slippa sådana här åtgärdspaket måste vi ha en helhetssyn på politiken, med regional rättvisa som grund inom alla politikerområden och med en rättvis fördelningssyn i de politiska besluten, som vi tyvärr inte har haft i alla delar under de senaste åren. Ture Ångqvist säger också att det finns initiativkraft ute i länen och bland människorna. Ja, det finns mycket initiativförmåga, initiativkraft och idéer. Men det är inte alltid säkert att det går att göra något av detta om medel saknas. Därför är vi angelägna om att få länsanslagen uppräknade, och därför vill vi också ha ett anslag till landsbygdsutveckling.

Herr talman! Ångqvist erkänner nu i alla fall att länsanslagen är bra. Men han säger samtidigt att inget länsanslag i världen skulle ha kunnat rädda Stensele Mekaniska Verkstad. Thure Ångqvist talar bara om storindustrin. Men var det inte också tänkt att löntagarfonderna skulle användas i dessa sammanhang? När löntagarfonderna infördes talades det ju så mycket om allt gott som dessa skulle föra med sig, bl.a. just denna typ av företagsräddningar. Men man har ju misslyckats på alla punkter med löntagarfonderna. Det är därför lika bra att dessa avskaffas. Vi vill i stället satsa på småföretag och ett näringslivsvänligare klimat.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

Herr talman! Trots att Sverige befinner sig i en mycket stark internationell högkonjunktur med exeptionellt låg arbetslöshet tvingas vi konstatera att de regionalpolitiska problemen är svåra. Storstadsregionerna, främst Storstockholm, fortsätter att öka medan skogslänen, Bergslagen och delar av sydöstra Sverige fortsätter sin kräftgång. Här har regeringen misslyckats med de regionalpolitiska målsättningarna. Det går inte att med regionalpolitiska medel bota de skador som en i övrigt supercentraliserad allmän politik åstadkommer. Under tiden ökar maktlösheten hos de drabbade människorna. Statsrådsberedningens egen framtidsgrupp uttryckte framtidsutsikterna för en tid sedan för olika regioner på följande sätt: ”Den samlade bilden av 90-talets ekonomiska geografi är rätt entydig. Stockholm-Uppsala-området, också Luleå har mycket goda möjligheter att skapa en positiv utveckling. Jämfört med 60-talet är det nya att traditionella industriområden nu har en negativ utveckling. Industriorter och mellanstora städer — särskilt i Bergslagen och sydöstra Sverige — kan få betydande problem, medan glesbygdskommunerna fortfarande har ett mindre inflyttningsöverskott.” Jag citerar ytterligare en passus: ”Det som på 60-talet huvudsakligen var glesbygdsoch inre Norrlandsproblem ser nu ut att kunna bli de medelstora städernas och halva Sveriges problem. En annan viktig skillnad är att de inomregionala problemen nu har fått en ökad betydelse.” Detta, herr talman, är ett tämligen dystert facit från statsrådsberedningens egen framtidsgrupp över den omskrutna tredje vägens ekonomi och regionalpolitik. Förutom de enorma svårigheter detta misslyckande innebär för utflyttningsbygderna skapar det ju dessutom gigantiska problem i storstäderna. Miljöförstörelse, stress, bostadsbrist och sociala problem drabbar Stockholm och andra koncentrationsorter mycket hårt. Detta är centraliseringspolitikens pris. De regionalpolitiska plåster som regeringen och utskottsmajoriteten delar ut i dag kan inte bota eller ens skyla över de ökande problemen. Den samhällsekonomiska utvecklingen tyder alltså på ökad regional obalans. Initiativrika ungdomar lämnar glesbygden och de gamla industrikommunerna, eftersom utbildning och de s.k. framtidsbranscherna koncentreras till universitetsorterna och storstäderna. Herr talman! För någon tid sedan uttalade professor Åke E Andersson, professor i regional ekonomi vid Umeå universitet och från den 1 augusti chef för det nya Institutet för framtidsstudier i Stockholm, att Sverige behöver ytterligare fem universitet för att råda bot på den vänligt uttryckt regionala obalansen. Jag tycker att man skall uppfatta detta uttalande som ett kraftfullt observandum. Det är runt utbildningscentra som den moderna industrin växer upp. Det är utbildning och åter utbildning som fordras och som därmed eftersöks, och det är knappast runt specifika naturresurser arbetstillfällena i dag och för framtiden växer upp i vårt land. Det är runt utbildningscentra. Just därför måste profilerade regionala högskolor bli det regionalpolitiska medel som statsmakten börjar använda på ett helt annat sätt än hittills, och profileringen skall självfallet samordnas med den utlokalisering av statliga verk och myndigheter som skett och som bör ske. Herr talman! Jag är helt övertygad om att åtskilliga av våra regionala högskoleorter hade kunnat avlasta de nu överhettade regionerna, om man bara sett till att placera flera kompletta utbildningar, och inte så många halvfärdiga, på de regionala högskolorna. Det är alldeles uppenbart att de stora och mäktiga universiteten och många beslutsfattare, som har sina rötter vid dessa universitet, ser de regionala högskolorna som en konkurrens, som helst skall motverkas. Detta är en felsyn. De regionala högskolorna kan och skall tillsammans med universiteten ge vår ungdom den utbildning och kunskap som obönhörligen krävs för att Sverige skall kunna hävda sig internationellt, för att Sveriges ungdom skall få arbete och för att Sverige skall klara av både konkurrens och = Prot. 1987/88:127 integration med övriga Europa. 26 maj 1988 Nu är det inte enbart de mäktiga vid universiteten som bromsar utvecklingen av de regionala högskolorna. Jag tror att många politiker ute i kommunerna lever kvar i det tänkande och den industristruktur som rådde för 25 år sedan. Man har inte riktigt uppmärksammat vad den strukturomvandling som skett inom näringslivet kräver, och därför sätter man knappast alla klutar tili för att främja den egna regionala högskolans utveckling. Detta, menar jag, är till förfång för bygden. Herr talman! Utbildning och snabba kommunikationer är en grundförutsättning för att industrietablering skall lyckas. Modern industri vill och behöver ha snabba kommunikationer till Stockholm och inte sällan också till kontinenten. Detta är min övertygelse, och den som inte tror det må ju göra en enkät på Arlanda en vardagsmorgon. Trots att den växande datateknologin är mycket lämpad för decentralisering har näringslivet under senare år snarare ytterligare koncentrerats. Utvecklingen visar hur viktigt det är med kunskapsoch teknikspridning och med regionalpolitiska styrmedel. Under 1970-talet fördes en intensiv debatt om utlokalisering av statliga verk och myndigheter från Stockholm. En del utlokaliseringar gjordes också. Erfarenheterna av dessa åtgärder var blandade. I dag upplevsi de flesta fall de utlokaliseringar som gjordes som naturliga och nödvändiga. För att undvika att utlokaliseringar och omorganisationer skall skapa onödiga problem eller ske utan en grundlig förberedelse och planering, vore det önskvärt med en utredning som presenterade en översikt och en plan för hur en fortsatt utlokalisering av statliga verk och myndigheter kan gå till. Detta yrkar kds i en särskild motion. Det är dessutom mycket viktigt att nya statliga verk och myndigheter förläggs ut i landet och inte koncentreras till Stockholm. Lokaliseringen av energiverket, kemikalieinspektionen, AMU-organisationens centrala kansli m.fl. arbetsplatser till Stockholm visar att regeringen inte lägger tillräckligt stor vikt vid behovet av decentralisering. Det är också viktigt att utvidgning av befintliga verk och myndigheter i möjligaste mån utlokaliseras. 1982 års beslut om lokalisering och decentralisering av verksamhet utanför Stockholmsregionen måste fullföljas. Herr talman! Jag noterar att utskottet delar kds uppfattning när det gäller decentralisering av statlig verksamhet: att myndigheter som har nära kontakter och som verkar inom angränsande kunskapsområden så långt som möjligt lokaliseras i varandras närhet och att man beaktar de olika högskolornas inriktning. Herr talman! Kds delar den principiella syn regionalpolitiska utredningen hade om behovet av sänkta kostnader för näringslivet i stödområdena. I Norrbotten har socialavgifterna sänkts med 10 procentenheter. Utöver den allmänna nedsättningen med 10 procentenheter utgår ett särskilt bidrag om 10 000 kr./år för varje helårsarbetande för att täcka kostnader för socialavgifter i företag som ökar sin personalstyrka. Samtidigt som samtliga kommuner i Norrbottens län erhållit sänkta arbetsgivaravgifter är de oförändrade i övriga stödområdeskommuner. 87 får därmed en sämre konkurrenssituation jämfört med Luleå kommun i Norrbottens län. Dessutom innebär nuvarande system att den inomregionala obalansen i Norrbottens län förstärks, eftersom kustkommunerna får samma fördelar som inlandskommunerna. Kds anser att arbetsgivaravgiften skall sänkas med 10 procentenheter i samtliga kommuner i stödområde A och därefter successivt höjas i stödområdena B och C för att nå upp till den ursprungliga nivån utanför stödområdena. Även det särskilda bidrag för socialavgifter som det företag får som netto ökar sin personalstyrka borde lämpligen differentieras på ett liknande sätt som socialavgifterna. En sådan förändring innebär dels en omfördelning av socialavgiftsreduceringen från de större kustkommunerna i Norrbotten till de mindre inlandskommunerna i Västerbotten och Jämtland, dels en utökning av det område som skall erhålla sänkta socialavgifter. Nedsättningen bör avse all verksamhet utom den offentliga. Ersättning för nedsättning av socialavgifter, ca 250 milj.kr., vill kds anslå utöver regeringens ram för att finansiera ovanstående differentiering av de sociala avgifterna. Herr talman! Ett av grundfelen i den hittills förda regionalpolitiken har varit att man satt krisstämpel på näringslivet i glesbygderna i stället för att ge dessa regioner förutsättningar att utnyttja de resurser som de faktiskt har. Herr talman! Avslutningsvis: De samlade äskandena från länsstyrelserna visar ett behov på sammanlagt 739,95 milj.kr. för Regionala utvecklingsinsatser. Statens Industriverk äskar dessutom en höjning av medel till centrala konsultoch utredningsinsatser från 10 till 15 milj.kr. Industriministern föreslår i sitt budgetförslag oförändrade anslag jämfört med 1987 89. Detta är en uppseendeväckande snålhet som endast överträffas av sveket när det gäller miljötillsynen och anslagen till länsstyrelsernas naturvårdsenheter.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

Herr talman! Jag har med intresse följt utskottsledamöternas debatt kring regionalpolitiken och funnit att den egentligen handlar om tre olika regioner i det här landet: storstadsregionerna, skogslänen och övriga delar av riket. Låt mig inför riksdagens förestående resa till Norrbotten ge en något fördjupad bild av ett av de skogslän som de flesta passerar på vägen, nämligen Västerbotten. Västerbotten är ett stort län; från kust till fjäll 40 mil, från söder till norr ungefär 30 mil. Vi västerbottningar brukar tala om tre regioner i vårt län: kustregionen, med ett förhållandevis bra näringsliv, Umeåregionen, med en stark struktur med universitet, sjukhus och offentlig verksamhet och industriregionen i den norra länsdelen kring Skellefteå. Vi har också en mellanbygd och ett antal — Prot. 1987/88:127 inlandsoch fjällkommuner där strukturerna inte alls har samma fasthet och 26 maj 1988 samma bredd. Dessa kommuner saknar möjligheter till en varierad och bred arbetsmarknad. Låt mig därför något belysa det som vi som företräder Västerbotten brukar betrakta som speciellt viktiga branscher där utvecklingen och den strukturella förstärkningen på lång sikt är avgörande för hur detta län kan utvecklas, erbjuda arbetstillfällen och också bidra till den nationella utvecklingen. Branscherna kan under följande rubriker ges en mera samlad bild: Jord och skog, Kraftproduktion, Gruvnäring, tillverkningsindustri och Den växande turistnäringen. Låt mig framför allt understryka vad som hittills haft och lång tid framöver kommer att ha den största betydelse för ett par av näringarna och deras utveckling. Det är skogsbruket. Skogsbruket har stor betydelse för aktiv sysselsättning, framför allt i inlandskommunerna. Skogsbruket har betydelse för försörjning av förädlingsindustrin, och som en direkt följd därav ger den också ett stort bidrag till den nationalekonomi som möjliggör import av eftertraktade och nödvändiga varor. Jordbrukets samverkan med skogsbruket möjliggör för människor i glesbygd och mellanbygd att finna utkomst i egen verksamhet i kombinationsföretag. Detta har betydelse också för det öppna landskapet och turismens utveckling på lång sikt. Vi har ilänet tidigare i stor utsträckning byggt ut vattenkraften. Detta är en regionalpolitiskt viktig resurs som bör kunna vara föremål för fortsatt utbyggnad och bör kunna fortsätta tillföra landet energi. Ett par projekt har vi diskuterat i denna kammare vid olika tillfällen. Vi har sökt stöd hos andra partier i länet och också erhållit det. Men vi får inte det stödet då frågan kommer till riksdagen. Tillsammans med mina partivänner på länsbänken har jag förordat en utbyggnad av Klippens kraftstation och av Fatsjö kraftstation. Såvitt jag kan se råder bred enighet i länet om att detta vore riktiga satsningar. Vi söker emellertid fortfarande i det här huset den uppfattning som är förankrad hos centerpartiet t.ex. uppe i Vilhelmina kommun när det gäller Fatsjöprojektet. I Vilhelmina kommun har man ställt upp helhjärtat — här finner vi inte samma gensvar. Frågan kan ställas till centerpartisterna här i riksdagen: Vad har ni egentligen för ambition när det gäller regionalpolitiken och kraftproduktionens betydelse i Västerbotten, sett både regionalt och nationellt? Gruvnäringen i Västerbotten har genomgått och genomgår en betydande förändring. Den är betydelsefull för länet. Den berör kanske framför allt norra länsdelen men dominerar också sysselsättningen i några av våra inlandskommuner. I ett nära samarbete mellan regeringen och Boliden har nu skapats förutsättningar för en långsiktigt bestående gruvindustri, och man kan här se en möjlighet att också i framtiden erbjuda en god utveckling inom denna näringsgren. Då måste emellertid några förutsättningar säkerställas, och de politiska besluten kommer att vara avgörande för hur näringen också långsiktigt kan både bestå och utvecklas. Jag tänker främst på prospekteringsverksamheten. Får denna bedrivas i det fjällnära området? Kan 89 Prot. 1987/88:127 fyndigheter som betraktas som brytvärda och viktiga för både sysselsättning och regional förstärkning göras tillgängliga i ett läge där bevarandeintressena kommer i konflikt med näringen? Och vilken betydelse har det för våra inlandskommuner att fortsätta att aktivt utveckla gruvnäringen i Västerbotten? Jag hävdar att detta är en av våra ödesfrågor, helt avgörande för om vi skall ha människor kvar i inlandet, som samtidigt utgör underlag för en samhällsstruktur som också är betydelsefull för servicenäringarnas kvalitet, innehåll och bestånd. Här har vi på nytt ett konfliktområde där jag menar att det är viktigt att ange en färdriktning, en bestämd uppfattning. Gruvor går inte att flytta, de ligger där de ligger, och gruvnäringens bestånd är avhängigt av om man bestämmer sig för att bryta dem eller inte. En långsiktigt bestående gruvnäring måste få sätta sina spår, men den kan bedrivas med stor hänsyn till rimliga miljökrav. Tillverkningsindustrin har fått en allt större betydelse i Västerbotten. Det som händer inom denna industri i nuläget borde innebära en möjlighet också för fler av Norrlandslänen än Västerbotten. Med tanke på den resursbrist som i dag redovisas från Sydoch Mellansverige borde det finnas intresse, möjligheter och förutsättningar att utnyttja en del av de resurser som i dag är tillgängliga i kanske framför allt Norrlands inland. Ture Ångqvist har pekat på Stensele mekaniska verkstad i Vilhelmina kommun.

I Lycksele kommun finns för närvarande ett av de stora industriföretagen etablerat, Alfa-Laval. Häromdagen träffade jag en industriledare från länet som hade visat visst intresse i anslutning till den nedläggning av den här industrin som ägaren är på väg att planera. Han sade att den var en av de bästa industrier han har sett under ett långt, aktivt liv som industriidkare. Ägaren sitter centralt — inte i Sverige utan utanför Sveriges gränser — och fattar beslut om att lägga ner en av våra fina industrier, som lokaliserades till Västerbotten och till Lycksele i början av 70-talet, där man har utvecklat en hög kunskap, och en bra kvalitet och har tillgång på god arbetskraft och bra lokaler! Besluten fattas långt över huvudet på de berörda människorna i företaget, i regionen och i landet.

På något sätt bör man ändå kunna göra det. Jag lyssnade med visst intresse till den diskussion som fördes mellan Isa Halvarsson och Ture Ångqvist. Det som är intressant här är ju att fortsätta den debatten något bortom den punkt där Isa Halvarsson mycket klart gjorde halt, nämligen att flytta ansvaret till de ägare som kom efter Statsföretag. Kanske bör också ifrågasättas de huvudregler som gäller när företag går i Prot. 1987/88:127 konkurs. Hur länge får man egentligen hålla på att sanera en sådan 26 maj 1988 verksamhet? I vilken utsträckning bör ambitionen vara att snabbt komma till rätta med problemen och ta vara på de resurser som finns? Och i vilken utsträckning har man ändå inte anledning att flytta över ansvaret till dem som har förvärvat ett företag, vare sig ägaren haft avsikten att driva verksamheten vidare eller att i något annat sammanhang samordna den med övriga resurser och utan större hänsyn är beredd att avveckla företaget? Herr talman! Min ambition har varit att fördjupa bilden kring en av skogslänsregionerna. Jag tror att det kan vara av värde både för utskottets ledamöter och för kamraterna i kammaren att få den bilden till sig i anslutning till en debatt som i övrigt har handlat om ett utskottsbetänkande baserat på en utomordentligt viktig politisk sektor i vårt land.

Herr talman! Cirkeln slutes. När jag i dag står här och talar om situationen i mitt län, Gävleborgs län, så är det mitt sista anförande i Sveriges riksdag. Mitt första anförande för ca 20 år sedan handlade också om situationen i Gävleborgs län. Cirkeln slutes. För riksdagen betyder en riksdagsman som kommer eller går ingenting. För den enskilde riksdagsmannen som kommer eller går är det en livsgärning som börjar eller slutar — med allt vad det innebär. Herr talman! Gävleborgs län är ett fantastiskt län. Det vet inte minst de som kommer ifrån sydligare breddgrader och som har funnit sitt hem och sin framtid i länet. Det är ett län med kvalitet. Det är kvalitet på Sandvikenstålet från Gästrikland, det är kvalitet på Hälsingefuran och det är kvalitet på människorna. Människorna har en redlighet i sitt väsen. Som Karin Boye säger: ”Det vackraste på jorden är bara redlighet — men den gör ensamt liv till liv och verklighet.” Det finns mycket skönhet i länet — av olika slag: i naturens variationer, i skogen, älvarna, dalgångarna, kusten och skärgården. Jag vill säga tack till regeringen och till alla dem här i huset som gjorde att vi fick har kvar Edängeforsen i Ljusnan. Det finns många fagra sommarvägar i länet. Hälsingeskalden Olle Svensson talar också om sommarvägar — han säger att vi skall vara rädda om sommarvägarna i vår själ. Hälsingland är linets landskap, och linblomman är landskapsblomma. Nu vajar linfälten i Järvsö och i Bollnäs, och att se linet i blom är en upplevelse. I Växbo i Bollnäs ligger Trolldalen — en plats som Olof Palme tyckte mycket om —, med vattendriven kvarn från 1800-talet och linberedningsverk. På sommaren rullar vattenhjulen, och linet bearbetas med klapp och skäkt som i gamla tider. Ännu handspinnes linet, och kvinnorna väver konstverk i bl.a. tjockoch tunnväv. Ovanåker är känt för sina knypplade spetsar, Järvsö och Delsbo för sina speciella sömsätt. Kulturen är var mans och kvinnas egendom. Ständigt förnyas gamla 9 traditioner, t.ex. när det gäller näverarbeten och rotslöjd. Länet har frambringat många kulturarbetare. Jag vill nämna tre nu mycket aktuella kulturarbetare av världsformat: skådespelaren Peter Stormare från Arbrå i Bollnäs, operaregissören Göran Järvefelt från Ovanåker och koreografen Per Jonsson från Färila. Vidare har vi författare som Albert Viksten, Hans Lidman och Karl Rune Nordkvist. Länet är ett typiskt industrilän. 26,2 26 av människorna där är sysselsatta inom industrisektorn. Dessutom finns det många bra och progressiva företag i vårt län. Vi har också företag av världsklass, t.ex. Sandvik. I Bollnäs har Sandvik nämligen världens största och mest rationella fabrik för tillverkning av fogsvansar. Dessa tillverkas i 5 milj. exemplar om året och säljs över hela världen. Äntligen förefaller högkonjunkturen ha nått också Gävleborgs län. Så sent som i höstas kunde jag här i kammaren redovisa hur högkonjunkturen påverkat alla län i landet utom två, nämligen Norrbottens län och Gävleborgs län. Både befolkningsoch sysselsättningsmässigt redovisade Gävleborgs län de näst sämsta siffrorna i landet. Sådant har läget varit ända fram till den senaste arbetslöshetsmätningen. Det är nu stor aktivitet på arbetsmarknaden, och vi har nu en av de lägsta arbetslöshetsnoteringarna under de senaste tio åren. 1978 och 1980— alltså då vi hade borgerlig regering — var arbetslösheten naturligtvis lägre. Alla känner vi självfallet glädje över dessa positiva siffror. Det finns anledning att vara tacksam mot alla dem som har bidragit till denna utveckling. Det gäller då knappast regeringen, som aldrig riktigt har förstått sig på detta med regionalpolitik. I stället är det framför allt länets inneboende kraft som har medverkat till detta. På länsarbetsnämnden anser man dock inte att läget i länet är bra. Fortfarande är ungdomsarbetslösheten alltför hög. Länets ungdomsarbetslöshet är också betydligt högre än ungdomsarbetslösheten i landet i övrigt. Länet har stora möjligheter till utveckling. Det har framtiden för sig. Men när det gäller de många goda initiativen i länet och den starka framtidstron där behövs det ekonomiskt stöd från regeringens sida. När jag studerar mitt anförande som jag höll för ca 20 år sedan och jämför länets situation då med dagens situation, konstaterar jag att jag i dag faktiskt kan säga nästan samma saker som jag sade för 20 år sedan, utom på en viktig punkt. Det gäller då Gävle. På den tiden hette det Gävle stad. Även om jag tog upp frågan om arbetslösheten i både Ljusdal och Söderhamn, koncentrerade jag mig framför allt på arbetslösheten i Gävle. Det var den som oroade mig mest. Där fanns då en tredjedel av länets arbetslösa. För Gävles del kan man alltså konstatera att det har skett en mycket positiv utveckling. För 20 år sedan begärde jag att en central statlig förvaltningsverksamhet skulle förläggas till Gävle. Det tog litet tid, men den kom så småningom. Liksom alla andra i länet är naturligtvis också jag glad över den här utvecklingen i Gävle, men regeringen måste ändå få underbetyg för dess insatser i länet i övrigt. Vid en sådan här jämförelse framgår det med stor tydlighet att socialdemokratins regionalpolitiska principer inte håller som verkligheten i dag ter sig. Jag tror att man gör en stor ideologisk miss, om man inte inser detta. Det leder ju till svårigheter på många håll i vårt land. I dag är det inte stödet till befolkningstäta regioner som är det mest angelägna. Inte hellar är det satsningar på storföretagen som är viktigast. I stället behövs det satsningar på de mindre och medelstora företagen och på de svagare regionerna. Den inomregionala balansen i länen har en regering naturligtvis också ett ansvar för. Jag hoppas att vi efter valet får en regering som verkligen förstår detta. Länet har i dag inte tillräckligt stor motståndskraft för att kunna möta en lågkonjunktur. Det behövs således resurser för att skapa fler ingångsjobb åt våra ungdomar. Deras möjligheter är begränsade. Som f. d. kvinnoförbunds ordförande beklagar jag verkligen — här instämmer säkert kvinnorna på min länsbänk — att det är så svårt att ändra våra könsrollsmönster. Ovanåker kommun t.ex. är den kommun som har den lägsta arbetslösheten i länet — kommunen är borgerligt styrd. Men samtidigt noteras där den högsta arbetslösheten bland kvinnor. Detta tycker jag är ett intressant faktum. Det visar hur mycket vi har att uträtta inom kvinnoförbunden. Nya jobb behövs inom äldreomsorgen. Det behövs också utbildning för dem som jobbar inom denna. Landstinget har ett färdigt projekt för utbildning åt 2 500 vårdbiträden under de närmaste åren framöver. Men för detta ändamål behövs det pengar — pengar som alltså kan ge en bra äldreomsorg och arbete på heltid. För några år sedan motionerade jag och Gunnar Björk om ett X-paket. X står ju för Gävleborgs län. Regeringen har gått ut med flera paket avseende norra Sveriges inland, Bergslagen osv., men varje gång har man i stort sett lyckats med konststycket att kringgå Gävleborgs län. Det är inte bara centern som i dag kräver ett X-paket, utan det gör också andra partier och många grupper i länet. Enigheten är stor i vårt län när det gäller behovet av en regionalpolitisk satsning. Vi tror att en sådan skall komma — och en sådan måste ju komma. Herr talman! Låt mig avsluta detta anförande med ett citat från det allra första anförandet som jag höll i Sveriges riksdag, mitt s.k. jungfrutal. Det var i samband med remissdebatten den 7 februari 1969, där jag var anmäld som sista talare. På den tiden samlades riksdagen inte förrän året efter ett val. 1968 var det val och riksdagen samlades alltså i januari 1969. Jag citerar således från mitt allra första anförande i riksdagen: ”Det samlade välståndet i vårt land har alla grupper av människor medverkat till, vare sig de bor i storstaden eller på landsbygden. På samma sätt måste alla få del av standardstegringen i vårt land, både de som bor i storstaden och de som bor på landsbygden. Solidariteten kan inte nog betonas.” Herr talman! Jag tycker att dessa ord är giltiga också i dag. Solidariteten kan nämligen aldrig nog betonas. Det gäller då solidariteten med de många människor ute i världen som behöver vårt stöd och också solidariteten med människor här hemma i vårt eget land.

Herr talman! Arbete åt alla som vill och kan förvärvsarbeta är och skall vara det övergripande målet för den socialdemokratiska politiken. Därför är det en av regeringens främsta uppgifter att se till att rätten till arbete, rätten till utbildning eller andra aktivt arbetsförberedande åtgärder alltid går före ett passivt kontantstöd. De senaste årens förda politik har varit gynnsam för vårt land som helhet och för de flesta regioner. Den tredje vägens politik har visat sig ge resultat. Även för invånarna i Gävleborgs län finns det mycket positivt att peka på. Länet har dock en särställning, som ger anledning till fortsatta bekymmer om inte kraftiga åtgärder sätts in. Vi har haft en befolkningsminskning under de senaste sju åren på ca 7 000 personer, vilket är den kraftigaste befolkningsminskningen i hela landet under 1980-talet. Samtidigt har Gävleborgs län haft den största ökningen av antalet arbetslösa sedan 1980. I år har arbetslösheten minskat även i vårt län, men den är fortfarande högre än i de flesta län. Att arbetslösheten har minskat något beror naturligtvis på att många har fått jobb, men till stor del beror det på att många arbetslösa unga kvinnor och flickor har flyttat från länet. De arbeten som erbjuds i länet är till största delen sådana som traditionellt sett betraktas som typiskt manliga arbeten. När det blir ett stort kvinnounderskott i kommunerna söker de unga männen arbete på annan ort, oftast i Stockholmsregionen, och flyttar även de. Inom järnoch stålindustrin och inom träoch massaindustrin krävs det speciellt utbildad arbetskraft, helst med mångårig vana. Risken är nu att, samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög, industrierna i länet får svårt att rekrytera arbetskraft med utbildning och erfarenhet. Vi socialdemokrater i Gävleborgs län är optimistiska och anser att vårt län har betydande utvecklingsmöjligheter, om de närmaste åren får präglas av insatser som gör att de negativa tendenserna bryts och nya möjligheter och initiativ tas till vara. För att detta skall lyckas krävs regionalpolitiska och andra insatser från staten. Det är uppenbart att Gävleborgs län står i tur för sådana insatser som tidigare har gjorts på andra håll i landet. Decentralisering av statlig verksamhet är därför ett vitalt krav som vi ställer till statsmakterna. Gävleborgs län ligger sämst till i landet när det gäller eftergymnasial utbildning och är bland de sämsta i fråga om gymnasial utbildning. För att utbildningsnivån skall kunna höjas och tillgängligheten öka behövs — en ökning av grundläggande ekonomiutbildning från 30 till 60 platser, — aktivt stöd för en förstärkt samhällsbyggar utbildning i Gävle/Sandviken genom bl.a. lantmätarutbildning, mätteknisk utbildning och kartografiutbildning, Gemensamt för länets kommuner är att kommunikationerna har en väsentlig betydelse — vägar, järnvägar, flyg och tele. På vägsidan finns både små och stora objekt som är av stor vikt. Länet behöver snarast ett beslut om snabbtåg Stockholm-Sundsvall samt — Prot. 1987 Såndvikens flygplats och investeringar i Söderhamns flygplats. En ansökan finns hos regeringen om statligt stöd till X-nät. Gemensamt för länets kommuner är att kommuniktaionerna har en väsentlig betydelse — vägar, järnvägar, flyg och tele. På vägsidan finns både små och stora objekt som är av stor vikt. Länet behöver snarast ett beslut om snabbtåg Stockholm-Sundsvall samt förbättrad persontrafik på stambanan. Stöd behövs för utbyggnad av Hudviksvalls flygplats, ny pasagerarhall för Gävle/Sandvikens flygplats och investeringar i Söderhamns flygplats. En ansökan finns hos regeringen om statligt stöd till X-nät. Det finns också en ansökan hos miljöoch energidepartementet om stöd för Svenskt biobränsleinstitut. Det behövs stöd för etablering av Sandvikens idrottsoch rehabiliteringscenter. Det är naturligt att koppla en omlokalisering av arbetsplatser inom försäkringsbranschen till Sandviken/Hofors. I Söderhamn byggs nu upp kompetens på träteknikområdet, och möjligheterna att stärka denna bör beaktas. Det här är några av de realistiska och genomförbara förslag till åtgärder som ansvariga socialdemokrater i länets tio kommuner har arbetat fram för att säkra en positiv utveckling i Gävleborgs län. I dagsläget är dock arbetsmarknadspolitiken och stödområdesindelningen nödvändiga instrument. Till stödområde B hör i dag enbart Ljusdals kommun. I stödområde C återfinns delar av Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamns och Hofors kommuner. För flera av länets kommuner, bl.a. Bollnäs och Ockelbo, skulle en inplacering i stödområdet innebära vidgade utvecklingsmöjligheter. Inplaceringen i övrigt bör också ses över, t.ex. en inplacering av Nordanstig och Söderhamn i stödområde B. Arbetsmarknadspolitiken borde vara mer flexibel. Gävleborgs län bör göras till ett försökslän med friare möjligheter att disponera anslagen för framför allt sysselsättningsskapande åtgärder och arbetsmarknadsutbildning. Medel bör få överföras till utbildning resp. beredskapsarbete med utgångspunkt i de regionala och lokala behoven. Vidare bör en viss andel få utnyttjas för utvecklingsinsatser som har regionalpolitisk betydelse. En kraftig ökning av resurserna till arbetsmarknadsutbildning är närmast avgörande för en utveckling av länets industrisektor. Anslagsnivån för beredskapsarbeten kommande budgetår bör återställas till innevarande budgetårs nivå. Med detta, herr talman, har jag redogjort för en förväntad utveckling i Gävleborgs län. Gunnel Jonäng, som nu inte längre är i kammaren, talade om Ovanåkers kommun, som är borgerligt styrd. Jag vill då säga att socialdemokratiskt styrda Nordanstigs kommun har den lägsta arbetslösheten i länet, och dessutom efterfrågas där kvinnlig arbetskraft.

Herr talman! Gunnel Jonäng gjorde i inledningen av sitt anförande en beskrivning av Gävleborg som var mycket fin. Den bild som hon målade upp stämmer med verkligheten — länet är ett mycket vackert län, ur alla synpunkter. När Gunnel Jonäng nu sade att hon var uppe för sista gången i talarstolen och skall lämna riksdagen, är det på sin plats att framhålla att hon under alla år i riksdagen har utfört ett väldigt fint arbete för länet. Hon har varit mycket aktiv. Det är synd att hon lämnar riksdagen — hon har mycket mer att ge här. Jag tror ändå att hon kommer att fortsätta att verka för länet på samma sätt som hon har gjort här. Hon förtjänar alltså ett stort tack. Jag vet inte vad det beror på, men typiskt nog är det två aktiva kvinnor från Gävleborgs län som nu skall lämna riksdagen. Jag tror dock inte att Wivi-Anne Cederqvist var uppe den här talarstolen för sista gången. Snart kommer det en dechargedebatt och där brukar Wivi-Anne Cederqvist vara aktiv, så jag väntar litet med att säga några slutord till henne. Jag har avgett en motion, A479, som tar upp länets problem — trots det vackra länet finns det otvivelaktigt också baksidor. Baksidan är fortfarande den höga arbetslöshet som vi har. Som Wivi-Anne Cederqvist och Gunnel Jonäng tidigare sade har visserligen arbetslösheten sjunkit i Gävleborg, men fortfarande är den mycket hög. Således måste många olika åtgärder till för att man skall få till stånd en positiv utveckling. Det bedrövliga och det mest negativa är att ett stort antal ungdomar lämnar varje år Gävleborgs län. Det måste man sätta stopp för, eftersom länet varje år går miste om 1 000 å 2 000 produktiva unga människor. Om detta får fortsätta riskeras faktiskt länets framtid. Man kan redan nu se hur medelåldern ökar kraftigt. Länsstyrelsen har utarbetat ett s.k. Gävleborgspaket. I länsstyrelsens styrelse sitter samtliga de fem politiska partier som är representerade här. Vi har gemensamt ställt oss bakom detta Gävleborgspaket, och vi har i olika delar varit med om att utarbeta detta. Jag behöver inte gå in i detalj på vad paketet innehåller, eftersom länsstyrelsen för arbetsmarknadsutskottet och regeringen utförligt har presenterat Gävleborgspaketet. Det innehåller bl.a. förslag till olika satsningar, inte minst när det gäller utbildning. Man bör komma ihåg att Gävleborgs län faktiskt har den lägsta utbildningsnivån i hela riket, vilket också har redovisats av länsstyrelsen. I synnerhet är det då viktigt att ordentliga satsningar på olika nivåer görs inom utbildningsområdet, särskilt när det gäller den nya teknikutbildningen. Man kan fråga sig: Varför har Gävleborgs län den lägsta utbildningsnivån av samtliga län? Det beror naturligtvis på att det under 50 och 60-talen fanns tillgång till arbete vid de stora, tunga basindustrierna. Från generation till generation gick man in för att arbeta i verkstadsindustrin, skogsoch träindustrin. Då ställdes det inte så stora krav på utbildning. Det är först under 70-talet som situationen har förändrats. Numera ställs det krav på utbildning, men här släpar man efter på grund av de historiska traditionerna som har funnits i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har även föreslagit andra åtgärder som gäller bl.a. de alternativa energislagen. Det är för mig obegripligt att inte regeringen kan få ändan ur vagnen och fatta ett beslut om gasimporten från Sovjetunionen via Finland, vilken skulle ”landa” i Gävle. Både den finska och den sovjetiska — Prot. 1987/88:127 sidan är intresserade av denna gasexport. Jag förstår inte varför inte 26 maj 1988 regeringen tar itu med frågan och förverkligar förslaget. Eftersom kärnkraften skall avvecklas måste man få fram alternativa energislag. Gasimporten är således ur många synpunkter ett bra alternativ. Dels skapar den naturligtivs många nya jobb, dels möjliggör den också en kraftigt ökad handel mellan Sovjetunionen och länets stora viktiga företag. Ett sådant projekt skulle medföra många positiva effekter för länet. Vidare är regeringens passivitet för mig obegriplig när det gäller det omtalade trä-kemiska forskningscentrats lokalisering till Söderhamn. Söderhamn är en kommun som har varit — och fortfarande är — väldigt hårt drabbad av en hög arbetslöshet. Man skulle alltså bygga upp ett trä-kemiskt forskningscentra och koncentrera forskningsresurser dit för att därigenom få fram olika kemiska produkter som i dag i stor utsträckning importeras. Dessa produkter kan man få fram ur det avfall som kommer från de stora pappersmasseindustrierna, som ligger i Söderhamnsregionen och i Hälsingland i övrigt. Man skulle också kunna framställa proteiner som är så viktiga, inte minst för tredje världens folk. Om ett sådant projekt genomfördes, skulle det innebära en utveckling både för Söderhamns kommun och för hela Gävleborg. Det skulle få kringeffekter och vara lönsamt för samhället på sikt. Jag förstår heller inte varför det är en sådan tröghet beträffande denna fråga. Det finns många befintliga vattenkraftverk i Gävleborgs län. Men många av dessa vattenkraftverk har mycket låg kapacitet på grund av att turbiner o.d. är nedslitna. Där kan man naturligtvis göra investeringar och på så sätt få ut betydligt mer energi. Visserligen innebär det investeringskostnader, men dessa är nödvändiga att bära. Under nuvarande situation är det ett slöseri att driva verken med 30 procents effektivitet när man genom att göra investeringar kan få ut väsentligt mer energi. Man kan alltså vidta många åtgärder. De viktigaste är de som kan förverkligas genom Gävleborgspaketet. Industriministern och regeringen fick en uppmaning förra året att komma med förslag till ordentliga satsningar i Bergslagen, Norrland och i sydöstra Sverige. Industriministern har ännu inte följt uppmaningen. Han har kommit med en del paket riktade till Norrbotten och Västerbergslagen. Det finns inte något helhetsgrepp över det hela. I stället för att gnöla över att han fick en knäpp på näsan förra året är det på tiden att industriministern nu verkställer det beslut som riksdagen fattade och som innebar genomgripande satsningar på Bergslagsregionen och Norrlandsregionen. Herr talman! Jag har här nämnt en del viktiga detaljer i Gävleborgspaketet. Det finns emellertid en annan avgörande fråga: Skall man fortsätta att tvinga människor att flytta från exempelvis Gävleborg till det överhettade Stockholmsområdet för att de skall kunna få jobb? Eller skall förhållandet vara det omvända, dvs. att företagen tvingas flytta just till de regioner där det finns stor arbetslöshet? För någon månad sedan visades i Sveriges television ett program om hur regionalpolitiken skall se ut här år 2000. Vad visade man då? Jo, det var några utvecklingscentra i landet där företagen skulle växa upp och etablera sig. Resten av landet var de områden som skulle förse dessa centra med 9” arbetskraft. Vad är det för typ av industrier som har växt upp under de senaste åren och kommer att växa upp framöver? Jo, det är den nya teknikindustrin. Och vad är det som säger att den skall ligga i Stockholm, Göteborg och i Norrköpingsregionen? Dit skall man alltså flytta människor. En viktig åtgärd är att införa etableringskontroll och investeringsstyrning.

Det är ett avgörande och viktigt instrument. Men där säger de borgerliga partierna nej och värjer sig med näbbar och klor. Längre än så sträcker sig inte deras solidaritet med Norrland, Bergslagen och andra utsatta regioner. Karl-Erik Persson har yrkat bifall till reservation 52 med de ändringar som har gjorts, men jag kan yrka bifall till den ännu en gång.

Herr talman! Både Gunnel Jonäng och Bertil Måbrink säger här att regeringen inte gör någonting och att den inte har gjort någonting åt X-paketet. Jag vill berätta att 18 representanter för Gävleborgs partidistrikt i går sammanträffade med partledningen, däribland en del statsråd. Vi lade fram en mängd förslag, som jag räknade upp nyss, som är väl utarbetade av länets kommunalpolitiskt aktiva socialdemokrater, och vi fick ett mycket positivt bemötande. Vi fick veta att Gävleborgs län är ett prioriterat län. Samtidigt måste jag säga att det faktiskt har gjorts mycket. Sedan 1982, då den socialdemokratiska regeringen tillträdde, har t.ex. i regionalpolitiskt företagsstöd utgått 249 milj.kr., dvs. en kvarts miljard, till Gävleborgs län. Sysselsättningsstöd har under åren 1982-1986 lämnats till 121 företag, som ökat sin sysselsättning med 349 årsarbetskrafter. Det beviljade stödet uppgår till 20,9 milj.kr. Länsanslaget uppgick budgetåret 1982 88 var det 50 milj.kr., vilket betyder en tredubbling av länsanslaget. Det har naturligtvis hänt mycket vad gäller teknikoch utvecklingscentra, men om vi tar enbart vägarna har under den senaste femårsperioden drygt 400 milj.kr. utbetalats till Gävleborgs län i vägpengar. När det sedan gäller det omtalade X-paketet, Gävleborgspaketet, som länsstyrelsen uppvaktade regeringen om våren 1987, fanns uppbyggnad av tekniska och ekonomiska utbildningar vid högskolan i Gävle/Sandviken med. Inom ramen för pågående Bergslagsprogram har högskolan i Gävle/ Sandviken anvisats drygt 11 milj.kr. för utrustning och drift av två nya tekniska linjer — materialoch produktionsteknisk linje och dataingenjörslinje. För övrigt behandlas kraven i X-paketet just nu i utbildningsdepartementet. När det gäller teknikoch utbildningscentra togs beslut redan den 29 april 1987 om Gävle teknikcenter. Teknikcentrum i Söderhamn handläggs hos länsstyrelsen, och norra Hälsinglands utvecklingscenter i Hudiksvall handläggs också hos länsstyrelsen.

Herr talman! Jag har väl inte sagt — i så fall har jag uttryckt mig fel, och det får vi kontrollera i protokollet — att regeringen inte har gjort någonting. Oavsett vilken regering vi haft har den naturligtvis gjort någonting. Den har gett pengar till länsstyrelsen osv., men frågan är ju om det är tillräckligt. Det är ju inte tillräckligt, Wivi-Anne Cederqvist. Vi har ju båda konstaterat att arbetslösheten fortfarande är förfärande hög i länet. Det måste alltså till ordentliga satsningar. Om jag inte har helt fel ligger den kostnad man räknat fram i Gävleborgspaketet på mellan 800 och 900 milj.kr. Det är de omedelbara insatser som krävs på utbildningsområdet, trafikområdet, teknikområdet osv. Det är en sak att regeringen ställer sig positiv — det gör den i många olika sammanhang — men det återstår att se vad detta positiva gensvar som ni fick i går betyder i praktiken. Ställer man upp bakom Gävleborgspaketet är det mycket bra. Jag blev både glad och litet förvånad när Wivi-Anne Cederqvist talade så positivt om de 50 milj.kr. på länsanslaget som gavs för budgetåret 1987/88. Det var inte tack vare er, utan det var de tre borgerliga partierna och vpk som drev igenom detta — under högljutt skrikande från er sida. Detta hände kring 1 maj förra året, och ni gick ut med cirkulärskrivelser och anklagade oss och de borgerliga partierna för att ha saboterat möjligheterna för länet att utvecklas. Det är bra att ni tycker att det beslutet var bra, men det hade varit bättre om ni också hade ställt upp på det och hjälpt oss att knäppa industriministern på näsan, vilket var nödvändigt att göra då. Det beslutet har betytt en del nya jobb till länet.
Herr talman! Om inte mitt minne sviker mig så minskade vpk och de borgerliga tillsammans det regionalpolitiska stödet med 100 milj.kr., och det har naturligtvis drabbat Gävleborgs län. Vad sedan gäller handfasta beslut från regeringen fick vi i går höra att Gävleborgs län är ett prioriterat län. Snabbtåget Stockholm-Sundsvall skall komma allra först sedan Stockholm-Göteborg är klart. Vi skall alltså komma före Malmö, det fick vi bekräftelse på. För övrigt skulle jag kunna fortsätta att räkna upp vilka medelstilldelningar som är på gång. Det mesta av X-paketet är faktiskt genomfört. Stora delar av det är genomförda och andra är under arbete. Bertil Måbrink klagar här med yviga gester medan vi socialdemokrater i Gävleborgs län har arbetat för att få fram realistiska och genomförbara förslag, och dessa förslag har till stora delar nu godkänts.
Herr talman! Nu tror jag socialdemokraterna blåser upp sig så att de håller på att spricka. Det var inte så länge sedan det fördes en debatt i det socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg — den pågår väl fortfarande — där kommunalråd från bl.a. Bollnäs och Hudiksvall anklagade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Gävleborg för att ha varit alltför passiva när det gällt att driva länsfrågorna och åstadkomma någonting. Den Prot. 1987/88:127 debatten kan ni väl inte ha glömt bort så snabbt! 26 maj 1988 Det är inte korrekt av Wivi-Anne Cederqvist att säga att vi berövade länet 3 LT — pengar genom att vi höjde länsanslaget med 200 milj.kr. Vad vi gjorde var att FESORApOltiken under en treårsperiod acksiå 600 milj.kr. — 200 miljoner per år — medan Thage G Petersons förslag var 300 milj.kr. under perioden. Hur Wivi-Anne Cederqvist kan få det till att vår höjning av länsanslaget skulle ha berövat länet pengar jämfört med läget om man antagit Thage G Petersons förslag om 100 milj.kr. om året förstår jag inte. Den ekvationen kan inte jag få att gå ihop. Gävleborgspaketet är mycket realistiskt, Wivi-Anne Cederqvist, på varenda punkt. Det är det vad jag förstår också enligt er uppfattning och enligt moderaternas, centerns och folkpartiets — samtliga är vi representerade i länsstyrelsen och har där enhälligt ställt oss bakom det. Varenda punkt är realistisk. Det krävs statliga medel för att förverkliga det fullt ut. Det är det vi väntar på.

Herr talman! Egentligen skulle jag inte lägga mig i den debatt som pågick för en stund sedan, men jag vill ändå säga att jag tycker att Bertil Måbrink var orättvis mot sina kamrater från Gävleborg. I mitt anförande har jag tänkt ta upp några andra saker. Detta regionalpolitiska betänkande präglas av att vi har en krissituation i hela landet — det präglades också den senaste debattomgången av: Tätorterna runt våra universitet och högskolor har växtvärk, och glesbygden har det motsatta; den har ”krympvärk”. Det är anledningen till att jag skall uppehålla mig vid denna problematik, främst då glesbygdens. Eftersom jag kommer från Idre i norra Dalarna är det naturligt att jag börjar med att belysa hur viktigt det är med en regionalpolitik som stimulerar till aktivitet bland människorna som valt att bo och verka i glesbygd. Jag vill ge några exempel på bra satsningar genom att nämna några som gjordes i samband med att man avvecklade blygruvan i Vassbo, norr om Idre. Egentligen började det hela med det s.k. Särnaprojektet, som också finns refererat i Rapport från Nordisk Embetsmanskommitté för regionalpolitik. Projektet utformades som en dialog mellan länsstyrelsen i Kopparbergs län och industridepartementet om nya former för utveckling av områden av utpräglad glesbygdskaraktär. Industridepartementet och glesbygdsdelegationen anslog 200 000 kr., och 100 000 kom från länsstyrelsen. Sammanlagt anslogs alltså 300 000 kr. För dessa slantar anställdes en projektsekreterare, som aktivt arbetade bland befolkningen, för att putta på och öka aktiviteten. Målet för projektet var att utveckla näringslivet och servicen. Man engagerade ortsbefolkningen. Man slog fast att det gällde att utveckla idéer, främst lokala sådana. Man samordnade myndigheternas roller. Resultatet efter cirka två års arbete var 30 ansökningar angående stöd till Den statliga insats som krävdes för dessa satsningar var med tanke på effekterna relativt begränsad: 1,3 miljoner i avskrivningslån och 1,2 miljoner i kreditgarantier till 20 olika företag. Sysselsättningseffekten blev 25 arbetstillfällen, däribland 9 företag. I dag finns 7 av de nya företagen kvar samt de gamla, som har förstärkts som företag i området.

Då Vassbogruvan lades ned arbetade man i princip på liknande sätt och lyckades mycket bra med att klara sysselsättningen. Idre har därmed fått egen livskraft och genererar nu själv arbetstillfällen. Denna ort ligger 12 mil utanför det egentliga kommuncentrat och präglas i dag av viss växtvärk. Herr talman! Naturligtvis behövs det en påputtning då och då, och framför allt en intresserad kommun som vill utveckla och förändra sig. Erfarenheterna från detta projekt säger mig — och jag hoppas också er, ärade ledamöter — att det speciella glesbygdsstödet är viktigt även i fortsättningen. Jag är glad att arbetsmarknadsutskottet i sina skrivningar poängterar detta och ser glesbygdsstödet som en viktig ”motor” i aktiveringen ute i glesbygdslänen även framdeles. Jag vill också understryka vikten av att glesbygdsstödet kan vara flexibelt och inte binds upp av för snäva tillämpningsföreskrifter. Jag vill vidare peka på dets.k. IKS-stödet, som är ett viktigt komplement i skapandet av livskraftiga miljöer, som i sin tur genererar både arbetstillfällen och framtidstro. Totalt sett är regeringens idéer om hur man skall åstadkomma utveckling av glesbygderna rätt bra, men vi måste vara observanta på att inte ge för snäva ramar för hur glesbygdsstöden skall användas. Vi måste förändra reglerna i takt med att behoven förändras. Jag är övertygad om att de förslag som föreligger om länsorganens och kommunernas framtida roller kommer att både förenkla och stimulera. Jag förutsätter att man också ökar servicen till brukarna av glesbygdsstödet genom att aktivt och personellt hjälpa till vid ansökningsförfarandet. Till denna decentraliserade glesbygdsverksamhet behöver länsstyrelserna ökade anslag, så att de aktivt kan hjälpa till. Den i dag i Dagens Eko presenterade SIND-rapporten visar negativa resultat av glesbygdsstödet, kanske på grund av för dålig uppföljning och dåliga resurser på länsstyrelserna. Jag vill vidare framhålla att glesbygdsdelegationen skulle ha än mer förstärkta resurser för ett ännu mer aktivt arbete ute på fältet. Detta bör övervägas inför nästa budgetproposition. I det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi nu debatterar behandlas min motion A406 om en utökning av användningen av bl.a. glesbygdsstödet till att omfatta nybyggnad eller omoch tillbyggnad av glesbygdsskolor. Det finns nämligen rapporter som visar att situationen är mycket allvarlig i vissa kommuner när det gäller skollokaler. Lokalerna befinner sig i mycket dåligt skick. Orsakerna är flera. En är den stora utbyggnad av lokalbeståndet under 1960 och 1970-talen som delvis medförde brister i kvaliteten. De lokaler som då byggdes kräver nu omfattande underhåll. En annan orsak är att många kommuner under ett antal år inte kunnat anslå tillräckligt med medel för underhåll och anpassning av lokaler. Herr talman! Många glesbygdskommuner är i denna situation. De har en vilja att åtgärda brister i eller utveckla sina skolenheter, men medlen räcker inte till. En annan faktor som måste uppmärksammas är samhällets ansvar för att öka utbildningsnivån även i glesbygdskommunerna. För detta behövs lokaler. Det går inte att höja kommunalskatten mera i våra glesbygdskommuner. Därför måste samhället — staten och kommunerna — finna former för att klara detta. Det behövs ett bättre statsbidrag till glesbygdskommunerna för att kunna klara den nödvändiga samhällsservicen. Staten har dragit in skatt från glesbygdskommunerna genom att beskattningen av fysiska personer förändrats och utbors fritidshus inte längre beskattas i den kommun där de finns. Enligt min uppfattning måste glesbygdskommunerna få full kompensation från staten. Utskottets majoritet ser litet lättsinnigt på detta och hänvisar till regelverken för glesbygdsstödets användning som en anledning till att avslå min motion. Detta betyder att problemen för glesbygdskommunerna kvarstår vad gäller att kunna åstadkomma den grundservice som behövs. Problem av typen Drevdagens långa skolstrejk skulle lätt kunna elimineras med ett erbjudande om en kvalitetsskola som lokaliseras till Idre, en gemensam enhet för hela Idre socken, omfattande ca 130 elever i årskurserna 1-9. Herr talman! Utskottet anför att vad motionen beskriver är en s.k. ordinarie kommunal uppgift. Jag delar utskottets uppfattning vad gäller ansvaret, men jag inser att glesbygdskommunerna har stora svårigheter att med egen skattekraft klara de åtaganden som anses vara ordinarie verksamhet. Låga befolkningstal och låg skattekraft har ofta negativ effekt på möjligheten att investera. Då växtkraft inträder, blir svårigheterna än större. Det är i dessa lägen, då en bygd är på väg att vända nedgången till investeringsoch utvecklingsvilja, som glesbygdsstödet skulle kunna vara nyttigt för att man även snabbt skall kunna bygga upp den ”grundservice” som en grundskoleenhet utgör. Herr talman! I vissa glesbygder, typ Idre, skulle man då kunna skapa en ”samlad enhet” för grundskola, komvux, gymnasieutbildning, turismutbildning, bibliotek, samlingslokaler, församlingshem, hobbylokaler, bagarstuga, ungdomslokaler m.m. De siffror som redovisas i betänkandet om ungdomsarbetslösheten i glesbygdskommunerna skulle minskas genom skapande av bra utbildningsenheter i glesbygden. Sådana ”kreativitetscentra” borde nog också arbetsmarknadsutskottets majoritet se som nyttiga institutioner för att på sikt ge glesbygden egen livskraft. Därav borde glesbygdsstödet vara naturligt. Jag förutsätter att riksdagen ser med välvilja på vad som anförts och att regeringen tar nödig hänsyn till de faktorer som beskrivits i mitt anförande, då man skall fördela de s.k. extra skatteutjämningsbidragen till glesbygds Prot. 1987/88:127 kommunerna, i vart fall de glesbygdskommuner som aktivt försöker klara 26 maj 1988 sina obligatoriska åtaganden, samt att riksdagen ger regeringen till känna att glesbygdsstödet bör byggas ut till att omfatta det som jag har yrkat i min motion. Jag hade gärna sett att socialdemokraterna och de övriga kamraterna i utskottsmajoriteten hade skickat det här vidare till regeringen. Nu tvingas jag yrka bifall till reservation 26. Med det anförda ser jag fram mot regeringens utvecklingsfilosofi och ett samhälle som åter växer, även glesbygden, där också staten tar sitt ansvar för vägarna, som är mycket viktiga. Herr talman! Regeringen måste vara observant på vad som händer. Som jag sade inledningsvis, håller vi på att skapa fler s.k. tillväxtregioner med utlokaliserade högskoleverksamheter, och starka tillväxtmiljöer skapas runt dessa. Detta tycker jag är mycket bra. Vi får en bättre balans. Men vi kommer ändå att behöva glesbygdsstöden. Regering och riksdag måste då och då se över om det som vi kallar glesbygd förändras vad gäller geografiskt läge i landet. Vissa områden försvinner och vissa nya kommer till. Jag förutsätter att det blir en bra avvägning även framdeles i kommande propositioner om regionalpolitiken.

Herr talman! Behandlingen av detta ärende brukar av en del ledamöter och kanske framför allt av utomstående betecknas som en hembygdens dag. Jag tycker att de har alldeles fel. Jag har nu lyssnat åtskilliga timmar till vad som enligt min uppfattning är en alldeles utomordentligt intressant serie av anföranden. Man får en bild av Sverige, och den blir inte ensidig, eftersom det från varje län finns någon talare från regeringssidan och minst en från oppositionen. Då kan man tänka sig att vi har fått åtminstone de flesta sidor belysta. Låt mig på en punkt instämma i vad Bertil Måbrink sade, nämligen när han talade om Gunnel Jonängs lyriska beskrivning av sitt hemlän. Det var ett fint anförande vi fick lyssna till där. Bertil Måbrink och Gunnel Jonäng konstaterade att deras hemlandskap och län är vackert. Jag skall tala om ett annat landskap och län som är vackert, nämligen Värmland. I det här betänkandet behandlas bl.a. en motion som Gullan Lindblad och jag har väckt och som heter A486. Där beskriver vi Värmland som det är, ett län med problem och med möjligheter. Det har varit många år av stora arbetslöshetsproblem. Vi har kunnat notera att vi ligger högt upp i arbetslöshetsligan, som det kallas. Nu har det blivit något bättre, naturligtvis tack vare konjunkturuppgången som har lyckats hålla i sig flera år. Men arbetslösheten är inte slut i Värmland. Vi har fortfarande ca 5 000 öppet arbetslösa, och vi konstaterar i motionen att Värmland skulle behöva ca 5 000 nya arbetstillfällen för att ligga på genomsnittlig sysselsättningsnivå i riket. Situationen är särskilt besvärlig för ungdomar och kvinnor. Vi kan också konstatera att deltidssysselsättningen ligger bland de högsta i landet. Karlstadsregionen har en högre arbetslöshet än åtta jämförbara regioner. Det innebär att ungdomar tvingas flytta utom länet för att få arbete. Väldigt 103 Prot. 1987/88:127 många har flyttat till den s.k. trestadsregionen, där Uddevalla har blivit ett centrum, starkt gynnat av den socialdemokratiska regeringen med någon miljard i statligt stöd. Värmland har i det senaste ”paketet”, det s.k. Bergslagspaketet, endast fått smulor. Den värmländska industrin har gått ganska bra de senaste åren, men det är bara att konstatera att länet är ytterst beroende av sina basindustrier, och det medför naturligtvis problem när man saknar den allsidighet, den mångfald av branscher och strukturer, som man skulle önska. I vår motion pekar vi på viktiga faktorer för Värmland. Vi pekar på vägarnas betydelse. Det krävs ökade satsningar på vägnätet i Värmland. Vi har väldigt stora problem med de tunga transporterna, bl.a. på vägen Årjäng-Arvika och väg 62 i Klarälvsdalen. Jag passar på att säga detta, även om det här betänkandet inte sysslar med vägar, men det är en förutsättning för den sysselsättning vi allihop vill åstadkomma. Järnvägens betydelse är uppenbar, likaså flygets. Kanske är det en lokaliseringsstödsfråga också detta med den nya flygplats som vi måste få till Karlstadsregionen, en regional flygplats, på grund av att den nuvarande har dömts ut av miljöskäl. Det kostar ca 270 miljoner att åstadkomma den flygplatsen, och den måste åstadkommas snart. I vår motion beskriver vi naturligtvis det enskilda näringslivets oerhört stora betydelse. En nyföretagaranda har så småningom börjat växa fram bl.a. på elektronikoch dataområdet, vilket skapat rätt många nya arbetstillfällen i Värmland. Detta ger faktiskt också arbete på mindre orter, vilket ju är utomordentligt positivt.

I vår motion pekar vi också på att företag inom stödområdet bör få en sänkning av arbetsgivaravgifterna. För Värmlands del skulle ett bifall till den moderata motionen betyda att arbetsgivaravgiften i Torsby kommun, som ligger i området B, sänks med tre procentenheter. Arbetsmarknadspolitikens betydelse finns med i vår motion, liksom glesbygdsstödet. Vi konstaterar att det finns en tillväxtkraft på den värmländska landsbygden. Vi pekar också — och det är angeläget att göra detta, herr talman — på konsthantverket som en sysselsättningsfaktor på landsbygden. Den hämmas emellertid av den beskattning som normalt utgår på inkomster av rörelse. Vi föreslår — och det är ju i högsta grad en lokaliseringsåtgärd — att man har en viss skattebefrielse på samma sätt som för försäljning av egenplockade vilda bär och svamp. Detta skulle kunna sätta fart på en verksamhet som nu har liten omfattning. Högskolans betydelse för Värmland understryks i vår motion. Vi konstaterar också att kulturen är en förutsättning för kreativ miljö. Får jag, herr talman, också peka på ett särskilt projekt som berör Värmlands, Skaraborgs och Älvsborgs län. Det är Laxfond för Vänern. Det föreligger en motion om detta ifrån oss som är moderata riksdagsmän i de tre länen runt Vänern.

Det handlar om ett stort projekt inom området turism och fiske, som skulle innebära att sjön Vänern, den största insjön i Västeuropa, blir ett turistfiske-eldorado. Men det skulle också innebära att yrkesfisket fick ett uppsving. Det handlar om att sätta ut smolt, att ta vara på de laxstammar som finns i Vänern. Detta kostar naturligtvis pengar. Våra tre län, Värmlands, Skaraborgs och Älvsborgs län, samarbetar om detta. Vi samarbetar också i landsting och i kommuner. Det har varit en remissomgång som givit utomordentligt positiva svar. Alla är med på detta. Meni ett initialskede krävs insatser av stat, av landsting och av kommunerna.

Turism är en näring som vi i Värmland tror kommer att ge mycket sysselsättning. Vi tror också att det skall bli till gagn för befolkningen i dess helhet. Projektet Laxfond för Vänern har av Sveriges turistråd betecknats som det viktigaste enskilda turistprojektet i Sverige. Skaraborgs läns hushållningssällskap har sett sig omkring och konstaterat inte bara att projektet har oerhört stor betydelse, utan också att det är den största positiva insatsen i hela Vänerregionen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationer som finns. Jag beklagar att utskottet inte skrivit mera positivt beträffande våra motioner. Eftersom avsnittet om Värmland och Laxfond för Vänern har ett enhälligt utskott bakom sig utgår jag ifrån att allt positivt och gott kommer att vederfaras såväl Värmlands län som Laxfond för Vänern.